Kammarens arbetsplenum i morgon, onsdagen den 13 maj, tar sin början kl. 10.00 och kommer efter sedvanligt middagsuppehåll att fortsättas på kvällen till dess samtliga på föredragningslistan upptagna ärenden behandlats. Torsdagen den 14 maj inleds sammanträdet kl. 11.00 med en frågestund. Därefter följer skattedebatten i anslutning till bevillningsutskottets, andra lagutskottets och statsutskottets utlåtanden i ärendet. Sammanträdet fortsättes efter middagsuppehåll med ett kvällsplenum. Avsikten är att därvid om möjligt slutföra behandlingen av skatteärendet. Kammarens arbetsplenum fredagen den 15 maj kommer att avslutas senast omkring kl. 16.00.
Herr talman! Herr Gustafson i Göteborg har ställt vissa frågor till mig angående möjligheten att genom pensionstillägg till vissa kategorier inom den statliga frivilliga pensionsförsäkringen ge kompensation för prisförändringar. Riksförsäkringsverket bedriver med stöd av 22 kap. lagen om allmän försäkring verksamhet med frivillig pensionsförsäkring enligt försäkringstekniska grunder. Dessa grunder bygger på premiereservmetoden och innefattar antaganden om framtida ränteavkastning, För att pensionsbeloppen skall kunna höjas fordras att överskott uppkommer på försäkringsrörelsen. Enligt bestämmelserna för den frivilliga pensionsförsäkringen skall överskott, som uppstår för någon tariffgrupp, avsättas till en säkerhetsfond intill dess denna uppgår till minst 5 procent av den för vederbörande grupp avsatta premiereserven. Överskjutande belopp får användas till förhöjning av pensionerna för de försäkrade inom gruppen enligt de närmare bestämmelser som meddelas av Kungl. Maj:t efter framställning av riksförsäkringsverket. Sådant överskott har uppkommit endast beträffande avgifter som erlagts för försäkrade män under åren 1938— 1957. Efter beslut av Kungl. Maj:t år 1966 utgår detta överskott till ifrågavarande försäkringstagare i form av särskilda pensionstillägg. Frågan om liknande pensionstillägg även till andra pensionstagare inom den frivilliga försäkringen kommer att tas upp i den mån det uppkommer överskott inom andra tariffgrupper.

Herr talman! Jag har ställt tre frågor till socialministern. Den första frågan löd: »Har statsrådet observerat att kvinnor, som tecknat pensionsförsäkring i den statliga frivilliga pensionsförsäkringen, inte har någon möjlighet att få kompensation för prisstegringar och att samma förhållande gäller män, som inte tillhör 1938 års tariffgrupp?> Man kan säga att det framgår av socialministerns svar att statsrådet har observerat den saken. Det är i och för sig inga obetydliga grupper som det här gäller. Av de 74 000 personer som för närvarande är försäkrade i den frivilliga statliga pensionsförsäkringen är 45 procent kvinnor, och de har alltså inte kunnat få någon som helst kompensation för prisstegringarna. Den andra frågan löd så: >Anser statsrådet det vara lämpligt att den statliga pensionsförsäkringen i detta hänseende ger sämre villkor än t.ex. SPP-pensioneringen?» Den frågan har statsrådei över huvud taget inte besvarat. I SPP-pensioneringen har man ett ränteantagande på 3,9 procent. Med den placeringspolitik som SPP haft har det varit möjligt att de som är pensionerade i SPP kunnat få kompensation för penningvärdefärsämringen när det gäller deras pensioner. Dessutom har det varit möjligt att ge en extra rabatt på de tariffer som är uträknade efter förräntningsantagande 3!/;> procent, därför att man menar att SPP kan placera sina medel så mycket mera fördelaktigt. Med detta förräntningsantagande på 3!/> procent har SPP alltså dels kunnat betala pensionstillskott som motsvarar penningvärdeförsämringen, dels kunnat sänka sina avgifter. Vad har det då varit för färräntningsantaganden på den statliga frivilliga pensionsförsäkringen? Ja, före 1936 var det 43 4, 23 4. I alla tre fallen har alltså procenttalet varit lägre än SPP:s förräntningsantagande — dock så att det för år 1958 var angivet att de första åren skall man räkna med en 5-procentig förräntning. Men den tiden har alltså nu gått ut. Då måste jag fråga: Finns det inte anledning, när man har en frivillig statlig pensionsförsäkring, att försöka utforma den på ett sådant sätt att den inte ger sämre villkor än vad som går att få i de privata försäkringsföretagen? Jag tvivlar inte på att det svar som social ministern har lämnat är korrekt och att uträkningarna gjorts enligt alla de grunder som finns. Jag måste dock säga att det tog mycket lång tid innan man år 1966 gjorde ett särskilt tillägg beträffande vissa män. Jag förhörde mig redan då under hand om hur det låg till — innan beslutet fattades — men det var väl så att det inte tidigare blivit något överskott enligt de regler som gäller. Den tredje fråga jag ställt men som socialministern helt har gått förbi gäller om det skulle kunna finnas anledning att ändra reglerna för den frivilliga statliga pensionsförsäkringen så att det blir möjligt att vinna de fördelar som kan finnas på den privata försäkringsmarknaden. Jag måste också säga att jag är litet tveksam till uppdelningen i kategorierna kvinnor och män. Jag vet att den förekommer inom hela försäkringsväsendet, men jag har i olika sammanhang ifrågasatt om man i dagens situation, när det finns så stora individuella skillnader inom gruppen män och inom gruppen kvinnor, skall fortsätta att räkna på detta vis. Enligt vad en försäkringsteknisk expert har meddelat mig finns det faktiskt större klyftor mellan civilstånd hos män och kvinnor än mellan gruppen kvinnor och gruppen män. Den nuvarande uppdelningen är traditionell och är kvar sedan det gamla manssamhällets dagar. Jag skulle tro att det kan finnas anledning att skapa nya villkor som undanröjer denna diskriminering. Många av dem som är försäkrade har sagt till mig att de tycker det är orimligt att det inte skall vara möjligt att ge den kompensation för prisstegringar som går att få i andra pensionsoch försäkringssystem. Jag vågar därför hemställa att socialministern tar något allvarligare på denna fråga än vad han tycks ha gjort när han skrev svaret på min interpellation.
Herr talman! Som jag nämnde i mitt svar till herr Gustafson i Göteborg kommer frågan om pensionstillägg även till andra pensionstagare inom den frivilliga försäkringen att tas upp i den mån det uppkommer överskott inom andra tariffgrupper. Jag begärde emellertid ordet, herr talman, för att något belysa det herr Gustafson var inne på beträffande SPP. Såvitt jag har mig bekant innebär de återbäringsgrunder som numera tillämpas inom SPP att de tillägg som utbetalas till grundpensionerna på grund av uppkommet överskott i möjligaste mån skall vara så avpassade, att de utgör kompensation för den levnadskostnadsstegring som inträffar efter pensionsfallet. Principen att varje försäkrad skall få återbäring, motsvarande den vinst som belöper på hans försäkring, har sålunda frångåtts. En försäkrad kan härigenom få större återbäring än som motsvarar det överskott som eljest skulle tillkomma honom. I praktiken innebär detta att de nu aktivas försäkringar får finansiera en del av nu utgående pensioner. Premierna inom den statliga frivilliga pensionsförsäkringen har varit jämförelsevis låga, bl.a. till följd av låga direkta säkerhetstillägg. Beträffande inbetalningar gjorda 1958 eller senare ligger premienivån således i genomsnitt omkring 20 procent lägre än hos försäkringsbolagen för motsvarande försäkringar. Jämförelsen gäller dock inte SPP, då detta bolag inte meddelar individuella försäkringar. Av detta skäl blir grundpensionerna i motsvarande mån högre inom den frivilliga pensionsförsäkringen än hos bolagen. En viss premie som betalats till den statliga frivilliga försäkringen, t.ex. efter 1957, har alltså redan från början givit rätt till en ca 20 procent högre pension. Förväntningarna på vinsttillägg inom den statliga försäkringen måste därför ställas lägre än i fråga om försäkringar hos privata bolag. Jag tror att det är av väsentligt värde att herr Gustafson observerar dessa föhållanden.
Herr talman! Nu fick jag svar på den andra fråga som jag ställde i min interpellation. Det skulle ha varit av väsentligt värde om socialministern hade velat besvara den redan i sitt interpellationssvar. Jag kunde observera att svaret fanns färdigt och utskrivet, och det hade väl varit lämpligt att socialministern, när jag ställt en direkt fråga om SPP, också hade lämnat detta meddelande i interpellationssvaret. Nu innebar det inga nyheter för mig, så i detta fall hade denna metodik ingen praktisk betydelse. Det återstår emellertid en fråga till, herr socialminister, nämligen fråga nr 3 i min interpellation, om statsrådet skulle vara intresserad av att ändra de nuvarande bestämmelserna för att man skulle kunna få bättre villkor för den frivilliga statliga pensionsförsäkringen. Med de förräntningsantaganden som finns borde man, med en mera flexibel placeringspolitik, kunna sörja för att de försäkringstagare, som litar på att de genom att använda den statliga frivilliga pensionsförsäkringen skall kunna få en fördelaktig pensionering, verkligen också kommer i åtnjutande av en sådan. Det är detta som jag hittills har saknat när det gäller denna form av pensionsförsäkring.

Herr talman! Fru Sundström har frågat om jag avser att vidta åtgärder som syftar till ökad objektiv information om de s.k. p-pillernas verkningar och om jag vill medverka till ökad kontroll av de p-piller som förekommer i marknaden och till en förstärkt medicinsk kontroll av de kvinnor som använder p-piller. Det finns för närvarande ett tjugotal farmaceutiska specialiteter registrerade i Sverige för användning som preventivtabletter. Registreringen av dessa s.k. p-piller har föregåtts av en ingående bedömning av medlens kemiska, toxiska och farmakoterapeutiska egenskaper på samma sätt som sker beträffande övriga läkemedel. För att medlen skall få marknadsföras fordras bl.a. att deras biverkningar inte står i missförhållande till deras terapeutiska effekter. Efter registreringen sker en fortlöpande kontroll av preventivtabletternas egenskaper vid socialstyrelsen och dess läkemedelsbiverkningsnämnd samt vid statens farmaceutiska laboratorium. Den medicinska kontrollen av användningen av p-piller innebär följande. Preventivtabletter tillhandahålls endast mot recept av läkare. Denne skall först förvissa sig om att inte några kontraindikationer föreligger för utskrivning av medlen. Den fortlöpande kontrollen av kvinnan blir beroende på hur hon reagerar när hon använder preventivtabletter. Man kan inte ange några generella regler beträffande hur ofta hon bör komma på kontroll och vilka undersökningar som bör utföras. Detta måste den förskrivande läkaren bedöma från fall till fall. Inträffar oväntade biverkningar som misstänks ha samband med preventivtabletter, skall läkaren genast anmäla detta till läkemedelsbiverkningsnämnden. Nämnden kan efter bedömning av det inkomna rapportmaterialet utfärda råd om hur kvinnorna skall kontrolleras för att en viss biverkning skall kunna förebyggas. Socialstyrelsen håller läkarkåren fortlöpande informerad om det aktuella läget beträffande preventivtabletter. I sin serie Råd och anvisningar från socialstyrelsen gav styrelsen år 1968 ut en till läkarna riktad information om preventivtabletternas verkningsmekanism och biverkningar. Dessa råd och anvisningar är för närvarande föremål för översyn och kommer inom kort att tillställas läkarna i omarbetat skick. Styrelsen överväger även en information direkt till allmänheten om preventivtabletternas verkningar och bieffekter.

Herr talman! Jag ber att till socialminister Aspling få framföra mitt tack för svaret på min interpellation angående en mer objektiv upplysning om p-piller. Redan nu vill jag klarlägga att jag inte är ute för att anklaga de kvinnor som använder p-piller och inte heller dem som tillverkar sådana. Orsaken till min interpellation är att jag under en längre tid har observerat alla de negativa och motsägande uppgifterna om eventuella skador som kan uppstå vid användandet av p-piller. Jag har också träffat många kvinnor som har blivit mycket tveksamma efter de rapporter som har lämnats i massmedia. Tveksamheten har även spritt sig till föräldrar, som ofta får vara rådgivare när unga flickor kommit i en sådan situation att de vill börja använda p-piller. En del läkare som skriver ut recept på p-piller är kanske också tveksamma. Konsumtionen av p-piller har ökat avsevärt; det beräknas att 8,5 miljoner kvinnor använder sådana, och i vårt land räknar man med att var fjärde kvinna i så kallad fruktsam ålder regelbundet använder p-piller.

Från universitetssjukhuset i Helsingfors har en rapport lämnats från en undersökning som omfattar 181 kvinnor under 40 år. Hos var fjärde förbrukare som regelbundet använde p-piller fanns olika slags förändringar i bröstkörteln. Motsvarande siffra för dem som inte använde p-piller var 9 procent. Vid en engelsk undersökning som även stöds av skandinaviska siffror har det visat sig att risken för blodpropp ökar ju högre dos östrogen som ingår i p-piller. I Sverige varierar dosen östrogen — d.v.s. kvinnliga hormoner — mellan 100 och 150 milligram i de p-piller som förekommer. I England uppmanade den statliga kommittén för läkemedelssäkerheten redan i höstas läkarna att använda enbart de medel som innehöll den lägsta dosen östrogen. I vårt land har mig veterligt inget sådant förbud utfärdats. Barbro Westerholm skriver i en tidningsartikel att hon hoppas att den information som utgår från biverkningsnämnden skall påverka läkarna att på sikt ändra sitt val av p-piller. Dr Gustaf Berggren på Eksjö lasarett skriver i Aftonbladet den 25 januari i år att skadorna av p-piller är mycket större än man tror. Han förordar längre fram i sin artikel återgång till äldre tiders preventivmedel, ja t.o.m. till sterilisering av män och kvinnor. De flesta av dessa officiella och offentliga utlåtanden har varit mycket negativa och framför allt motsägande. Man kan därför förstå tveksamheten bland kvinnorna. Sortimentet är också stort och det vore tacknämligt om det kunde begränsas. När jag vidare tagit upp frågan om behovet av en mer omfattande eller återkommande medicinsk undersökning stöder jag mig på de oroande rapporter som, framkommit beträffande biverkningar av användningen av p-piller. När man dessutom hör talas om att kvinnor lånar p-piller av varandra och att det ute på skolgårdarna säljs p-piller till elever som själva inte besökt läkare för att få sådana, blir man efter de negativa rapporter som framkommit genom massmedia ännu mer betänksam. Socialminister Aspling har i sitt svar uttalat att socialstyrelsen håller läkarkåren underrättad genom fortlöpande informationer och att dessa anvisningar nu är föremål för viss översyn. Jag tycker att detta är mycket positivt liksom också att socialstyrelsen överväger en ökad information till allmänheten. Det sistnämnda är mycket viktigt för att undvika att sensationsartiklarna ensamma får svara för informationen om Pppillerförbrukningen. Jag ber, herr socialminister, än en gång att få tacka för svaret på min interpellation.
Herr talman! Jag vill understryka att socialstyrelsen ägnar de viktiga frågor som fru Sundström tagit upp i sin interpellation en fortlöpande skärpt uppmärksamhet. Jag vill instämma i fru Sundströms framhållande av att p-pillren måste ordineras av läkare. Vi har ju inte heller tillåtit användning av några medel utan att dessa i sedvanlig ordning prövats av socialstyrelsens läkemedelsnämnd. Både kontrolloch informationsfrågorna är mycket betydelsefulla på läkemedelsområdet över huvud taget, där utvecklingen nu går snabbt. Jag vill i detta sammanhang erinra om den vidareutveckling och förstärkning av läkemedelskontrollen och läkemedelsinformationen som ingår såsom ett viktigt led i den proposition om läkemedelsförsörj ningen vilken framlagts och skall behandlas i denna kammare i morgon. Vi har där ägnat läkemedelskontrollens utbyggnad en mycket stor uppmärksamhet, och väsentligt ökade resurser kommer att ställas till förfogande för detta ändamål.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat mig om jag är beredd medverka till att sådana åtgärder vidtas att möjligheterna för utländska medborgare att missbruka bestämmelserna om inskrivning i allmän försäkringskassa minskas. Försäkrade enligt lagen om allmän försäkring är dels svenska medborgare — utan avseende på om de är bosatta i Sverige eller inte — dels utlänningar som är bosatta i Sverige. De försäkrade som är bosatta i Sverige skall vara inskrivna i försäkringskassa om de har fyllt 16 år. Här gäller den regeln att försäkringskassan skall skriva in den föräkrade, så snart kassan fått kännedom om att förhållandena är sådana att han skall vara inskriven. Det ankommer alltså på försäkringskassan att ta ställning till frågan om en utlänning är bosatt här och skall skrivas in i kassan. Därvid är huvudprincipen att en person, för att kunna anses som bosatt i Sverige, måste vistas här stadigvarande och ha fått sitt egentliga hemvist här. Bosättningen i hemlandet eller i annat land skall alltså i regel kunna sägas ha upphört. Vid sin be dömning av bosättningsfrågan tar kassan främst hänsyn till sådana omständigheter som vilket ändamål vistelsen här i landet har och om vederbörande har lämnat bostad och eventuell arbetsanställning i annat land utan att avsikten varit att återvända inom en mera begränsad tid. Framgår det av omständigheterna att avsikten redan vid ankomsten till Sverige varit att vistelsen här skulle bli av begränsad varaktighet, anses bosättning föreligga endast om vistelsen är avsedd att vara minst ett år. Om det inte finns anledning att ifrågasätta riktigheten av den inflyttandes cgna uppgifter blir dessa i de flesta fall av avgörande betydelse för beslutets innehåll. Av vad jag nu har sagt torde framgå att försäkringskassan i de flesta fall är hänvisad till den inflyttandes egna uppgifter om sina förhållanden när det gäller att bedöma om inskrivning i kassan skall ske. Det är ju till stor del fråga om uppgifter som avser framtiden, d.v.s. invandrarens avsikter beträffande längden av vistelsen i Sverige. Med hänsyn härtill ligger det i sakens natur att det kan inträffa att det i efterhand visar sig att någon blivit oriktigt inskriven. I sådant fall leder bestämmelserna i lagen om allmän försäkring givetvis till att inskrivningen skall avföras. Om skäl föreligger finns också möjlighet för kassan att dra in eller sätta ned eventuell ersättning från försäkringen respektive kräva tillbaka redan utbetald ersättning. Jag vill i detta sammanhang erinra om att chefen för finansdepartementet nyligen har tillkallat sakkunniga med uppdrag att se över bestämmelserna om folkbokföring m.m. Bosättningsproblematiken blir i det sammanhanget föremål för överväganden bl.a. i förbindelse med den här aktuella frågan om anslutning till sjukförsäkringen.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Anledningen till min interpellation var ett aktuellt fall, som inträffade i slutet på förra året. Det var en egyptiska som kom till Sverige i mitten på oktober och som strax därefter skrev in sig vid en av fakulteterna vid universitetet här i Stockholm. Samtidigt blev hon inskriven i försäkringskassan. Ungefär 14 dagar därefter blev hon intagen på Karolinska sjukhuset som ett akut neurologiskt behandlingsfall. Hennes sjukdom var så svårartad att hon ansågs böra passera den långa kö som normalt finns vid neurologiska kliniken där väntetiden är ungefär fem månader. Hon togs in på sjukhuset med endast ett par dagars varsel; det ger ju en viss uppfattning om hur pass sjuk hon var. Nu har jag inte kunnat finna, herr statsråd, att det finns några bestämmelser som reglerar sådana här fall. Denna patient hade uppgivit sig ha för avsikt att studera här, och jag kan inte finna att det enligt gällande bestämmelser föreligger några hinder för en människa, som säger sig skola göra det men som i själva verket är allvarligt sjuk, att komma i åtnjutande av våra försäkringsförmåner och bli omhändertagen på våra sjukhus för behandling. Därför vill jag fråga om socialministern inte delar min uppfattning att en regel som tillämpas på detta sätt kan få orimliga konsekvenser. Borde man ändå inte som normalt uppställa det villkoret att den som skrivs in här som studerande bör ha ett sådant hälsotillstånd, som gör att han eller hon i varje fall inte är i akut behov av att bli intagen på sjukhus. Vi har ju mycket noggranna regler när det gäller utländska medborgare som skall komma till vårt land för att arbeta — de måste ha arbetstillstånd innan de får komma in i landet. Uppfylls inte föreskrifterna blir vederbö rande avvisade. Jag vill fråga statsrådet om man inte skulle kunna tänka sig att ha vissa kon. trollerade former också för vårt omhändertagande av utlänningar som uppger sig — med rätt eller orätt — vara studerande men som i själva verket är i behov av sjukhusvård. Jag skulle också tro att våra sjukvårdshuvudmän har den meningen att sjukvårdsresurserna i landet, som vi har satsat stora pengar på, ändå skall utnyttjas på ett sätt som vi kan kontrollera här hemma. Det kan finnas fall då utlänningar bör komma i åtnjutande av våra sjukvårdsresurser, men det bör som sagt ske i kontrollerade former. Jag frågar alltså hur herr statsrådet ser på detta. I slutet av sitt svar hänvisade statsrådet till att sakkunniga tillkallats med uppdrag att se över bestämmelserna om folkbokföring m.m. Jag har läst direktiven men inte kunnat finna att man enligt dessa skall ta upp just den fråga vi här diskuterar. Det gäller väl i stället närmast hur man skall förfara med svenska medborgare som har anställning utomlands — alltså det omvända förhållandet.
Herr talman! Fru Kristensson tar nu upp ett enskilt fall. Hon vet mycket väl att ingen socialminister — inte minst av principiella skäl — här i kammaren diskuterar enskilda fall. Det fall fru Kristensson nämnde känner jag över huvud taget inte till, men jag skall sätta mig in i frågan. Fru Kristenssons inlägg föranleder mig emellertid att begära ordet för att belysa denna fråga även ur ett par andra aspekter. Jag vill framhålla att det tidigare gällde — bortsett från konventionsfallet — ett krav på mantalsskrivning för utlännings tillhörighet till sjukförsäkring. Genom en reform år 1967 infördes den regel vi nu har och som innebär att utlänning omfattas av sjukförsäkringen i och med bosättningen här i Sverige. Anledningen till reformen var att den tidigare gällande regeln gav en invandrare ett alltför bristfälligt skydd vid sjukdom — det kunde dröja upp till 14 månader efter bosättningen här innan sjukförsäkringsskyddet inträdde. För ett invandrarland som Sverige var det således en angelägen reform som genomfördes. Naturligtvis finns det en ökad risk för missbruk med den nya regeln. Den risken kunde dock inte anses vara ett godtagbart skäl för att underlåta att genomföra en reform som var av stor betydelse för invandrare i allmänhet. Den verkliga kontrollen i detta hänseende ligger i invandringsreglerna. Den invandringspolitik som Sverige bedriver är emellertid inte så restriktiv att vi kräver ett fullgott hälsotillstånd hos den som vill invandra — det känner fru Kristensson väl till. Tvärtom ingår det som ett inslag i den politik vi för att Sverige i mån av resurser skall ta emot invandrare just för att bereda dem sjukvård. Jag går ut ifrån att fru Kristensson inte avser att förorda att vi skall gå ifrån den principen. Menar fru Kristensson det, då skall hon deklarera detta. Invandringskontrollen ankommer på statens invandrarverk, och den gäller även sådana fall som jag antar att fru Kristensson här åsyftat.

Herr talman! Det enskilda fall som jag tog till utgångspunkt för min fråga till statsrådet har väckt en betydande uppmärksamhet, och jag trodde faktiskt att herr statsrådet hade fått kännedom om det. Jag har — som ju ofta sker — med utgångspunkt i ett enskilt fall velat anlägga en principiell synpunkt. Det var också en principiell fråga jag ställde till herr statsrådet, och jag har inte fått något svar på den. I stället säger herr statsrådet att vi tar emot invandrare just för att bereda dem sjukvård. Det tycker jag var ett litet lättsinnigt uttalande; det är väl inte just därför vi tar emot invandrare. Men när vi väl har invandrare här i landet bör vi naturligtvis ta hand om dem ifall de är sjuka. Den fråga jag ställde var: Är det korrekt att vi tar emot en person här i landet som uppger sig vara studerande men som vid ankomsten hit är gravt sjuk? Jag skulle gärna vilja ha ett förtydligande på den punkten.
Herr talman! Fru Kristensson borde känna till att den invandringspolitik vi har bedrivit ända sedan andra världskrigets slut bl.a. har haft det mycket viktiga humanitära inslaget att vi har tagit hit människor just därför att de har varit sjuka och för att här bereda dem vård. Detta har ingått som ett väsentligt led i vår invandringspolitik. Till slut vill jag bara säga till fru Kristensson, att jag tror att man skall vara mycket försiktig med att generalisera i denna fråga med utgångspunkt i ett enstaka fall.
Herr talman! Jag är ledsen över att behöva återkomma. Det finns dock olika kategorier av invandrare. Jag vet självfallet att vi tar emot invandrare av humanitära skäl, och jag menar också att de skall beredas all den vård som de är i behov av. Den fråga jag ställde avsåg emellertid inte den kategorin, utan personer som vill komma hit för att studera. Det är en helt annan kategori invandrare, och vad den beträffar har herr statsrådet och jag uppenbarligen olika uppfattning.

Herr talman! Fru Ryding har frågat mig om jag vill ta initiativ till att åtgärder vidtas så att straffet för totalvägran blir tidsbestämt och gärningen får särskild brottsrubricering. Ett beslut att vägra värnplikt av den som sökt men inte fått vapenfri tjänst eller av den som inte sökt vapenfri tjänst aktualiseras i regel i samband med att den värnpliktige rycker in till militärtjänstgöring. Beslutet tar sig uttryck i en vägran att lyda order. Domstolarna bedömer regelmässigt gärningen som lydnadsbrott eller grovt lydnadsbrott och utdömer i allmänhet frihetsstraff. Samhällsreaktionen vid värnpliktsvägran har sin grund i nödvändigheten att hävda kravet på den medborgerliga skyldigheten att fullgöra värnpliktstjänstgöring. Att lagfästa ett tidsbestämt frihetsstraff för värnpliktsvägran är enligt min mening olämpligt. I svensk straffrättslagstiftning tillämpas principen att det i straffbestämmelsen anges en viss latitud, inom vilken straffet skall bestämmas. Skulle straffet preciseras i straffbestämmelsen, på sätt som fru Ryding tänker sig, förlorar domstolen bl.a. möjligheten att ta hänsyn till den brottsliges personliga förhållanden och övriga omständigheter när samhällsreaktionens art och omfattning skall bestämmas. Ej heller anser jag att det finns skäl överväga att föra in en ny straffbestämmelse, avseende endast värnpliktsvägran och med särskild brottsrubricering.

Herr talman! Jag vill tacka försvars ministern för svaret på min interpellation samtidigt som jag beklagar att vi tydligen talar helt förbi varandra. Därför kan jag tyvärr inte säga att jag är till freds med försvarsministerns svar. Om detta beror på oklarheter i min interpellation eller på feltolkning av annat slag kan jag inte avgöra. Skulle emellertid det förstnämnda vara fallet, ber jag, herr talman, att här få begagna tillfället till att förtydliga vad jag har avsett. Jag hoppas även att försvarsministern härefter något vill komplettera sitt svar. Försvarsministern säger att det skulle vara olämpligt, bl.a. av skäl som redovisas i svaret, att lagfästa ett tidsbestämt frihetsstraff för värnpliktsvägran. Vad jag avsåg var emellertid de totala strafftillfällena, och jag har försökt att kortfattat förklara problemställningen i fjärde och femte styckena i min interpellation. Genom <samspel mellan <inskrivningsförordningen, värnpliktslagen och brottsbalken döms i dag en totalvägrare enligt brottsbalken 21 kap. om brott av krigsmän 2 § för grovt lydnadsbrott till fängelse i högst fyra år. Denna påföljd kan ådömas vederbörande upprepade gånger på samma sätt som påföljd för andra brott — om lydnadsbrott upprepas blir man ånyo dömd.

Och detta i sin tur beror på hur många gånger man kallas in till tjänstgöring, vilket bestäms av krigsmakten. Låt mig helt kort få anföra ett exempel. Personen A inkallas till militärtjänstgöring och söker vapenfri tjänst. Han får inte sådan, totalvägrar därför och döms av domstolen för lydnadsbrott enligt brottsbalken. Men sedan inkallas A inte fler gånger. Personen B inkallas under liknande förhållanden som A och döms till fängelse av domstolen. Men sedan kanske han inkallas av krigsmakten en andra gång, en tredje gång eller fler gånger. Vid varje tillfälle dömer domstolen honom till fängelse om han vidhåller sin uppfattning och fortsätter att totalvägra — det är domstolens uppgift att göra det, och det är för den ett rutinärende. I regel får dock B frihetsstraff med någon månads påbackning för varje gång som han döms. Detta kallar jag olikhet inför lagen — eller, för att använda ett hårdare omdöme, rättsligt godtycke. Det vore mig naturligtvis främmande att vilja påstå att en värnpliktig inkallas oavbrutet från det han fyllt 18 tills han fyllt 47 år och ådöms ett stort antal fängelseår — detta är en rent teoretisk spekulation. Hur grotesk den än är bygger den dock på gällande lag. Denna lag kan tillämpas — måhända i ett annat socialt och politiskt klimat i landet, som jag verkligen hoppas att varken försvarsministern eller jag får uppleva. Om en lag sedan länge har varit, i dag fortfarande är och under överskådlig framtid kommer att vara >»teoretisk>, vad tjänar den då till? Det rättsliga godtycke som kan uppstå genom att totalvägrare får olika påföljd får krigsmakten ta ansvaret för och det är här vår försvarsminister kommer in i bilden. Jag anser alltså att strafftidens totala längd för totalvägran måste tidsbestämmas på annat sätt än som nu är fallet. Kontrollen över totalvägrarnas sammanlagda strafftid — som alltså beror på hur många gånger de blir inkallade — ligger nu hos krigsmakten. Jag skulle vara tacksam om försvarsministern ville ge sin syn på det svårlösta problem som jag avsåg med första delen av min interpellation. Beträffande den andra delen av min interpellation, där jag begär att lag rummet för dessa fall skall få en särskild brottsrubricering, anför försvarsministern i sitt svar endast helt kort att det inte finns skäl att överväga införande av en ny straffbestämmelse avseende endast värnpliktsvägran och med särskild brottsrubricering. Ja, detta må vara försvarsministerns uppfattning, men den är inte min. I min interpellation har jag också redovisat motiven för min inställning. Mot bakgrunden härav skulle det givetvis också vara intressant att få höra vilken motivering försvarsministern har för sitt ställningstagande i den frågan. Jag vore alltså tacksam om försvarsministern också härvidlag ville lämna några kompletteringar till sitt svar.

Herr talman! Fru Rydings interpellation utmynnade i frågan om jag var villig att ta initiativ till att åtgärder vidtas så att straffet för totalvägran blir tidsbestämt och så att lagrummet får en särskild brottsrubricering. Det är av denna anledning som jag i mitt svar i första hand uppehållit mig vid detta, som väl var huvudfrågan i interpellationen. Med de erfarenheter jag har av de domstolsutslag som förekommer i dessa fall vill jag säga att de s.k. totalvägrarna troligen skulle förlora på ett tidsbestämt straff.

Fru Ryding sade att värnpliktige A och värnpliktige B i sådana fall kan komma att behandlas olika. Ja, det beror på hur värnpliktige A och värnpliktige B är placerade. Det är beroende av om det är fråga om inkallelse till första tjänstgöring för grundutbildning eller inkallelse till repetitionsutbild ning. Det är beroende av vilket förband man tillhör. Det är fråga om var man är placerad, t.ex. inom arméns reserv av värnpliktiga. De olikheter som föreligger i behandlingen av värnpliktige A och värnpliktige B torde inte vara värre än vad som i viss utsträckning gäller för vanliga värnpliktiga för vilka riksdagen fastställt grundutbildningstider varierande mellan åtta och femton månader. Man måste i detta sammanhang hålla i minnet att det inte bara är fråga om den värnpliktiges första grundutbildning utan att därtill kommer fem repetitionsövningar. Dessutom föreligger enligt värnpliktslagen möjlighet till ytterligare inkallelser. Det kan gälla beredskapsinkallelser och i en krigssituation inkallelser för krigstjänstgöring. I alla dessa fall kan värnpliktiga inkallas under olika förhållanden. Det är här i riksdagen som beslut härom fattas.

Många ledamöter av denna kammare låg inkallade flera år under andra världskriget, och vi vet inte hurudan framtiden blir. Då vore det orimligt att ge dessa totalvägrare ett tidsbegränsat straff, så att de kunde straffa ut sig från skyldigheten att delta i landets försvar.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för de kompletterande upplysningar han här lämnat. Som vi hörde var det under åren 1966—1969 38 värnpliktiga som upprepade gånger dömts till frihetsstraff på grund av totalvägran. Tidigare har jag hört och läst att det skulle röra sig om »ett fåtal fall> av totalvägrare som fått upprepade inkallelser och nu har vi alltså fått besked om vad som avses med uttrycket »ett få tal fall> — åtminstone under tiden 1966—1969. Dessa totalvägrare har blivit annorlunda behandlade än sådana som bara blivit inkallade en gång och då fått sitt straff en gång. Jag anser att detta är en större olikhet än om man får fullgöra värnplikt i åtta eller femton månader. Totalvägrarna har gjort sig skyldiga till samma lydnadsbrott men blivit olika dömda beträffande straffets längd. Jag kallar inte det för likhet inför lagen, även om jag förstår att skillnaden kan bero på var vederbörande är placerad, vilken utbildning han har 0. S. Vv. Mot bakgrund av att det förekommit 38 fall av upprepad totalvägran under fyra år kan jag inte förstå annat än att antalet vagpenvägrare som engångsinkallats varit betydligt högre. Det kan väl inte ha företagits så stora och genomgripande förändringar inom vårt försvar att det bara kan röra sig om totalt 38 fall som man ansåg sig behöva återinkalla? Min principiella uppfattning är, att även om det bara gällt två personer som fått olika straff för samma brott, så är det en sak som vi måste reagera mot och ändra på. Jag talar här om det totala straffet, inte om det tidsbestämda med ett visst antal månader. Det gäller alltså det sammanlagda straffet för det antal gånger som en totalvägrare kan inkallas.

Herr talman! Fru Ryding skall inte missuppfatta mig, när jag säger att statistiken visar att vi under de nämnda fyra åren har haft 38 fall av upprepad värnpliktsvägran, som termen lyder. Antalet totalvägrare har under nämnda tid varit mycket lågt men ökade 1969. De som bara blivit inkallade en gång löper risken att bli inkallade igen, som fru Ryding själv framhöll. Detta beror på vilket förband vederbörande tillhör. Det brukar t.ex. vara fyra å fem års intervaller mellan repövningarna, då man blir inkallad till sitt förband, och det är denna rytm i inkallelserna som jag föreställer mig kommer att påverka de åtal och rättegångar som kan följa. Andra värnpliktiga som har fått sin dom har rättat sig efter straffet och fullgör värnplikten nästa gång.

Herr talman! Jag tror i alla fall inte att jag medvetet missuppfattade försvarsministern. Jag vet att antalet totalvägrare ökade under föregående år och att det ökat också i år. Men det kan framöver kanske bli ett ännu värre problem, och det är mot den bakgrunden som jag har velat få försvarsministerns syn på den lag som i dag endast är teoretisk och där det inte heller finns någon praxis. Det är härvidlag jag vill ha en ändring till stånd, så att en människa som av övertygelse fortsätter att totalvägra skall veta vad hon ger sig in på. Försvarsministern har möjlighet att påverka antalet inkallelser. Nu är hon utlämnad på ett sätt som inte är bra i ett rättssamhälle sådant som vi skall ha här i Sverige.

Herr talman! I statsutskottets utlåtande nr 88 tas bl.a. socionomutbildningen upp. Det framhålls att behovet av socionomer inom kommunal förvaltning och socialvård är långt större än vad den nuvarande utbildningskapaciteten vid socialhögskolorna kan tillgodose. Bristen på sådan personal kan förväntas öka under 1970-talet. En utökning av utbildningen torde därför vara nödvändig. Starka skäl synes tala för att den nödvändiga ökningen av antalet intagningsplatser vid socialhögskolorna åstadkommes inte endast genom ökning av befintliga högskolors kapacitet utan även genom att socionomutbildning i betydande utsträckning kan anordnas utanför de orter som nu har socialhögskolor och universitet. En decentralisering av utbildningen torde ligga i linje med det synsätt som blir alltmera vanligt. Vid fastställandet av vilka orter som skall komma i fråga synes orternas särskilda förutsättningar för utbildningen böra beaktas. Viktiga omständigheter vid de för lokaliseringen erforderliga bedömningarna synes vara ortens storlek och belägenhet med därav följande möjligheter att anskaffa tillräckligt antal praktikplatser, möjligheterna att lösa lokalfrågan och lärarfrågan, bostadssituationen för de studerande, tillgång till bibliotek m.m. I en fyrpartimotion har vi framhållit att Jönköping är en lämplig ort för socionomutbildningen, och vi har angivit några av länets och stadens förutsättningar. Jönköping är centrum i ett tättbebefolkat område. Den storkommun som uppstår genom sammanläggningen den 1 januari 1971 kommer att omfatta ca 106 000 personer. Ca 310 000 personer är bosatta i Jönköping och dess omgivningar inom ett restidsavstånd med bil om 60 minuter. Jönköping har mycket goda kommunikationer i fråga om såväl vägsom järnvägsoch flygförbindelser. Inom socialvården finns för närvarande i Jönköping ett praktikcentrum för ett antal praktikanter, och dessutom finns ett mindre antal praktikanter i övriga delar av länet. Organisationen kan utan svårighet utbyggas till att i första hand för Jönköpings län omfatta ett femtiotal praktikanter vid socialvårdsbyråer och ett femtontal vid kuratorsverksamhet. Därtill torde komma möjlighet att placera praktikanter vid bl.a. statliga inrättningar. Samtliga socialchefer i länet har kontaktats, och de har varit positivt inställda till en medverkan för att eliminera den stora socionombristen. Lokaler som kan utnyttjas för en socialhögskola finns disponibla och kan tas i bruk omgående. Lokalernas storlek motsvarar behovet för en intagning av minst 120 studerande per termin och är centralt belägna i Jönköping. Lärare torde i ganska stor utsträckning finnas på orten. För undervisning i exempelvis ämnet civilrätt kan det vara av betydelse att Göta hovrätt är lokaliserad till Jönköping. Bostadssituationen för de studerande är för närvarande gynnsam i Jönköping. Tillgången på hotellrum och rum för studerande är god. Nyligen har färdigställts cirka 500 elevrum i Jönköping närmast avsedda för studerande vid landstingets skolor. Jönköping har ett helt nytt, väl utbyggt stadsbibliotek, vilket förutom den direkta biblioteksfunktionen inrymmer olika serviceavdelningar, varav kan nämnas hörsalen med cirka 200 sittplatser och studievåningen, vilken omfattar två mindre föreläsningssalar och tio grupprum. En undersökning bland eleverna i sista årskursen i gymnasiet och fackskolan i länet visar att en överväldigande del av eleverna tänker fortsätta sin utbildning efter gymnasiet. De flesta har angivit att de skulle önska fortsätta sin utbildning under förutsättning av att den utbildning de söker finns inom länet eller för övrigt inom rimligt avstånd från bostadsorten. En lokalisering till Jönköping av en socialhögskola, som borde rekryteras från Jönköpings och angränsande län, synes utgöra en god dellösning när det gäller att åstadkomma en utbyggnad av socionomutbildningen. Även om utskottet inte har velat uttala sig för någon bestämd plats, är det vår förhoppning att Kungl. Maj:t vid sin prövning vill beakta de synpunkter som framhållits.

Herr talman! Sedan debattens början i onsdags i förra veckan har tillkommit ett par faktorer som gjort att jag känt mig föranlåten att åter begära ordet beträffande det nu behandlade avsnittet Vissa gemensamma frågor. För det första kom Kungl. Maj:ts proposition nr 120 angående komplettering av riksstatsförslaget för budgetåret 1970/71 äntligen i riksdagsmännens händer vid onsdagssessionens slut. I propositionens bilaga 2, innehållande långtidsbudget för perioden 1970 75, framläggs belysande siffror för utgiftsutvecklingen vad beträffar högre utbildning och forskning. I mitt anförande förra onsdagen beklagade jag, att de resurser som kan ställas till den hastigt expanderande högre utbildningens och forskningens förfogande måste bedömas som alltför knappa för att rimligen fylla hela behovet. Jag uttryckte den förhoppningen att vi snart skulle bli i stånd att vara något frikostigare. Den i långtidsbudgeten skisserade utgiftsutvecklingen — om den nu är avsedd att vara normerande — jävar tyvärr sådana förhoppningar.

Jag förstår inte riktigt hur ekvationen skall gå ihop, men jag hoppas att statsrådet Moberg förstår detta bättre. För det andra beklagade herr Ohlin med instämmande av statsrådet Moberg vid förra onsdagens sammanträde att det inte kan ges tid för en generaldebatt kring utbildningsfrågorna. Därvid framkom en tanke att försöka anordna en sådan debatt under höstriksdagen 1970. Jag vill nu ta tillfället i akt att på det livligaste instämma i dessa tankar.

Jag förmodar att vi från talmanskonferensen skulle kunna förvänta ett initiativ i detta stycke.

Herr talman! Herr Nordstrandh tog upp den tanke som vi diskuterade förra veckan på initiativ av herr Ohlin, nämligen att vi i höst skulle få en debatt kring hela problemet om utbildningen och universitetens situation och framtid, och jag vill säga ytterligare några ord om den. Herr Ohlin nämnde att utbildningen är en lika stor fråga som den u-landsdebatt vi hade dagen före universitetsdebatten förra veckan. Statsrådet Moberg sade sig välkomna en generaldebatt i dessa frågor under höstriksdagen, och det var ju ett glädjande uttalande från hans sida. I detta sammanhang tog statsrådet Moberg upp några synpunkter av den franske utrikesministern Edgar Faure och den engelske forskaren sir Eric Ashby. Den senare ställde frågan: »Utbildning på universitet — till vem?» Svaret var: >Utan tvekan till alla!» Statsrådet Moberg drog också in vår press, som utmålade konsekvenserna av utbildningsexpansionen som förödande för samhället. Han sade att det inte direkt fanns sådana tonfall hos herr Ohlin, i varje fall inte i särskilt stor omfattning, men, menade statsrådet, tidningarna talar om att vi under 1970-talet skall få ett akademiskt proletariat. Det är verkligen att tro ganska litet om vårt samhälles möjlighet att utnyttja utbildningen och kunnandet för att föra sin egen och medborgarnas verksamhet framåt, yttrade statsrådet Moberg. Han ville alltså inte direkt pådyvla herr Ohlin en sådan uppfattning. Faktum är emellertid att vi håller på att få en extremt stor examination av vissa kategorier, t.ex. samhällsvetare och humanister. Nu har de filosofiska fakulteternas studentförening tagit upp hela frågan om akademikerexplosionen och poängterat att studentens framtid är ytterst osäker. Man bygger sitt påstående på beräkningar från statistiska centralbyrån. Siffrorna visar att antalet akademiker i yrkesverksam ålder — alltså mellan 20 och 65 år — år 1980 kommer att ligga på drygt 310 000. Situationen sägs vara alarmerande. Som oroande exempel kan nämnas att under läsåret 1970/71 ca 11 800 personer skall komma att utexamineras från universitet och högskolor. Läsåret 1971 73 väntas den ligga på drygt 22500. Det betyder att man för närvarande utexaminerar 35 akademiker om dagen, medan antalet om tre år har gått upp till 75 per dag. Jag säger inte detta som något slags protest mot de yttranden som statsrådet Moberg fällde förra veckan; jag vill bara poängtera att här föreligger ett verkligt problem. Akademikerna själva känner det som om deras framtid är osäker och arbetsmarknaden oroar dagens student i allra högsta grad.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att mycket kortfattat göra några personliga reflexioner med anledning av de anföranden som har hållits i slutet på debatten under denna punkt i utlåtandet. Jag vill helhjärtat instämma i de yrkanden som från flera håll har ställts om att en debatt om de mer långsyftande utbildningsproblemen skall komma till stånd under höstriksdagen. Stats rådet Moberg har förklarat sig villig att medverka i en sådan diskussion, och jag tror att det är värdefullt om vi får den. Detta betyder emellertid också, herr talman, att det är överflödigt att i dag gå in på den problematik som stundom kallas akademikerexplosionen. Det skulle kunna skada utbildningsfrågornas behandling i riksdagen om vi, när vi har så många punkter att ta ställning till under dagens lopp, nu skulle förlänga diskussionen med stora principiella resonemang; det är bättre att vi samlar oss kring sådana någon gång i höst. Herr Johansson i Skärstad har orienterat sig alldeles fel och kommit in på socionomutbildningen under denna punkt. Det blir tillfälle för oss att senare i dag diskutera de problemen, och jag avstår därför från att säga någonting därom nu. Till herr Mellqvist vill jag göra den personliga reflexionen att när utskottet skriver om betydelsen av en decentraliserad postgymnasial utbildning läser jag däri in ett principiellt instämmande i de önskemål som har framförts från Kopparbergsbänken. Det är min personliga mening att Kopparbergs län bör ha en bättre utbyggd postgymnasial utbildning, att någon form av högre teknisk utbildning i en snar framtid bör lokaliseras till länet.

Herr talman! Jag skulle vilja säga några ord om det motionspar angående det Ibero-amerikanska institutet i Göteborg som behandlas under denna punkt. Detta institut är en ganska märklig skapelse. Det tillkom ursprungligen på privat initiativ. Det glädjande är, att institutet förmått hålla kontakterna med bortåt hundra latinamerikanska universitet, bibliotek och andra offentliga institutioner levande. Detta har för institutets del inneburit, att man årligen fått omkring ett tusen nya volymer utan annat vederlag än att olika donatorer bekostat hälften av institutets egen skriftserie och att man översänt bytesexemplar. Man gör mycket annat också; man har bl.a. en mycket livlig korrespondens på spanska. Att hålla allt detta i gång ställer betydande krav på personella resurser, t.o.m. större krav än vanlig biblioteksservice. I fjol förklarade sig statsutskottet medvetet om betydelsen av institutets verksamhet. Då hade också väckts motioner om en förstärkning av de personella resurserna. Men med hänvisning till att universitetet i Göteborg i 1969 års statsverksproposition föreslogs få ökad medelstilldelning, bl.a. med hänsyn till att biblioteket skulle svara för utökad biblioteksservice på det ibero-amerikanska området, ansåg sig utskottet inte böra tillstyrka motionerna, vilkas syfte var att tillskapa ett lektorat i spanska. Riksdagen följde utskottet. Läget för Ibero-amerikanska institutet i Göteborg är i dag följande. Institutet har genom riksdagsbeslutet 1969 överförts till Göteborgs universitet och har därmed blivit en del av den romanska institutionen vid universitetet. För att institutets verksamhet skall kunna upprätthållas krävs i bästa fall på personalsidan dels en föreståndarbefattning, dels en tjänst som sekreterare och biblioteksbiträde. Frågan om den senare tjänsten — som sekreterare och biblioteksbiträde — är tillfälligt löst. De ökade resurser, som kommit universitetsbiblioteket till del och som jag nyss nämnde, har i viss, mindre omfattning kommit institutet till godo, på så sätt att hälften av det belopp som behövs för avlöning till en halvtidstjänst som sekreterare och biblioteksbiträde ställts till förfogande, medan den andra hälften av beloppet för närvarande bestrids av avkastningen på fondmedel som institutet har till sin disposition. Tjänsten är alltså tills vidare tryggad, även om man måste beklaga att fondavkastningsmedel tas i anspråk. Men så har vi kvar för institutets del frågan om föreståndarbefattningen, förslagsvis ett lektorat i spanska. Den frågan är alltså helt olöst.

Jag har avstått från att avge någon reservation till förmån för lektoratet, men jag vill uttrycka den förhoppningen, att frågan skall ligga till sig, så att vi så småningom kan lösa den på ett eller annat sätt. Den idé som jag här har fört fram, att det skall vara en lektor i spanska, behöver ju inte vara det allena saliggörande — det är själva saken det gäller att få ordnad. Jag vill med det här sagda hoppas att statsrådet Moberg lägger denna fråga på sitt varma göteborgshjärta.

Herr talman! Jag har tillsammans med herr Jan-Erik Wikström i första kammaren väckt en motion som gäller inrättande av en professur i de svenska folkrörelsernas historia. I den motionen har vi knutit an till den gärning som skriftställaren och folkrörelseforskaren E. H. Thörnberg utförde på sin tid. Det var en verkligt banbrytande pionjärinsats i fråga om folkrörelsernas historia, sociologi o.s.v. som den mannen utförde. Redan vid 1943 års riksdag väcktes det en motion om en utredning angående förstärkning av den akademiska forskningen och undervisningen rörande samtida svenska samhällsförhållanden och då särskilt folkrörelsernas historia och ställning. Riksdagen beslöt i enlighet med utskottets hemställan att i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om en utredning. Denna framställning hamna de sedan hos socialutbildningssakkunniga, och sedan 1940-talet har egentligen inte någonting hänt. I sina äskanden i år har statens humanistiska forskningsråd föreslagit en extra ordinarie tjänst som professor i historia, särskilt de svenska folkrörelsernas historia. Framställningen har tillstyrkts av universitetskanslersämbetet men har inte föranlett något förslag till riksdagen. Därför föreslog vi i motionen att det skulle inrättas en professur särskilt i de svenska folkrörelsernas historia, vilken förslagsvis kunde uppkallas efter E. H. Thörnberg. Nu har utskottet uttalat sig mycket positivt om motionen, och det är jag ytterst glad över. Utskottet understryker kraftigt att det här är fråga om ett forskningsområde av stort intresse och att man bör kunna räkna med att det skall bli möjligt att — som det heter — inom de närmaste åren tillmötesgå önskemålen om en e.o. professur med den angivna inriktningen. Den skrivningen innebär såvitt jag förstår en beställning. Det är bara att hoppas att »inom de närmaste åren» inte betyder en rad av år utan att vi mycket snart kan se detta önskemål förverkligat.

Herr talman! Vid denna punkt finns en gemensam borgerlig reservation. I 1969 års statsverksproposition uttalade föredragande statsrådet att det enligt hans mening var angeläget att de teologiska fakulteterna i viss omfattning ombildades och fick en annan inriktning. Därom är ingenting annat att säga än att det kan vara berättigat.

Någon professur i religionssociologi, som förordats av universitetskanslersämbetet, vill dock statsrådet — inkonsekvent, såsom jag ser det — inte förorda trots sitt positiva uttalande om ämnets betydelse.

Vi framhöll att en kompetent, mycket kvalificerad forskare i ämnet finns att tillgå inom landet och att det enligt vår mening inte fanns någon anledning att dröja med att knyta honom som professor till forskning och undervisning i religionssociologi. Lyckligtvis sysslar han med denna forskning på annat sätt och under andra villkor — annars skulle läget ha varit helt bedrövligt —, men vi tyckte att han så snart som möjligt borde knytas som professor till forskningsområdet. Jag skulle här kunna tala mycket utförligt om ämnets stora betydelse och alltmer centrala ställning inom det religionsvetenskapliga forskningsområdet, men jag skall avstå från det. Därom kan endast finnas en mening bland dem som vet vad det rör sig om, menar jag. Vid sin behandling av frågan i fjol uttalade statsutskottet att det i avvaktan på den i statsverkspropositionen aviserade utredningen inte var berättigat att förorda att en professur i religionssociologi inrättades. Vad utskottet anförde lämnades utan erinran av riksdagen. Så kommer vi till årets statsverksproposition. I sin anslagsframställning för detta år återkom universitetskanslersämbetet med sitt förord för denna professur i religionssociologi i Lund, nu med tiden naturligtvis framflyttad. fr.o.m. budgetåret 1971/72. Ämbetet framhöll, att religionssociologin intar en framträdande plats bland de vetenskapsgrenar som studerar religionen som allmänmänsklig företeelse och dess samhälleliga roll, och det är verkligen komprimerat sagt om ämnets karaktär och betydelse. Den enda vägen, menar universitetskanslern, att ge forskningen och utbildningen i religionssociologi en bas i universitetsorganisationen var att inrätta en särskild tjänst i ämnet. Det skulle inte kunna gå att ordna det på annat sätt. Ytterligare underströk universitetskanslern att — och nu kommer jag till en enligt min mening ganska avgörande punkt — det inte fanns någon anledning att göra frågan om en professur i religionssociologi beroende av en utredning. Det mål för den religionsvetenskapliga utbildningen som kan komma att fastställas på grundval av utredningen kan, menade kanslern — och jag tycker att man kan instämma i det — rimligtvis inte bli sådant, att det utesluter utbildning inom religionssociologin och liknande områden där religionens samhällsfunktioner studeras. Det är nästan ordagrant vad statsrådet har sagt. Inte heller torde, menade kanslern, eventuella organisatoriska förändringar på grundval av utredningen komma att försvåras på något sätt av att forskning och utbildning i religionssociologi redan nu eller om ett år etableras inom universitetsväsendet. Vi som har motionerat om denna sak — det föreligger tre motionspar, om jag inte missminner mig — instämmer i kanslerns bevisföring och menar att tiden faktiskt är inne att nu kunna fatta beslut om en professur i religionssociologi. Jag ber alltså med stöd av vad jag nu har sagt att få yrka bifall till reservationen 3.

Herr talman! Efter herr Nordstrandhs anförande kan jag fatta mig mycket kort, eftersom han praktiskt taget har använt samma argumentation som i den motion som Eric Nelander och jag och flera andra har väckt här i kammaren och även i en liknande motion i första kammaren om en professur i religionssociologi. Vi fick häromåret en professur i re ligionspsykologi genom initiativ från riksdagsledamöter, och det blev Hjalmar Sundén som fick den professuren. Turen borde nu ha kommit till ämnet religionssociologi. Det pågår en utredning som kanslersämbetet för närvarande handhar. Den kallas RUMO, utredningen om den religionsvetenskapliga utbildningens mål och organisation. Jag skall gå direkt in på utskottets avslagsyrkande. Utskottet hänvisar ju där till den utredning som pågår i RUMO och menar att under tiden bör ingenting ske på denna punkt.

UKAÄ har därför förordat en professur i religionssociologi vid Lunds universitet fr.o.m. budgetåret 1971/72. Vi har alltså instämt, men eftersom statsverkspropositionen inte godtar våra synpunkter har vi reserverat oss, och jag yrkar härmed bifall till reservationen 3.

Herr talman! Jag vill bara i all vänskaplighet bemöta herr Källstad, eftersom han sade att jag använt argumenteringen i herr Nelanders motion. Jag måste framhålla att jag skrivit en egen motion i denna fråga, och för att fortsätta att vara exakt konstaterar jag också att jag motionerade i samma sak re dan föregående år. Att nu herr Nelander och hans medmotionärer kommit på samma goda idé, kan jag endast gratulera dem till.

Herr talman! Det råder delade meningar mellan utskottsmajoriteten och reservanterna med avseende på den vikt man vid behandlingen av detta ärende bör tillmäta den utredning som sysslar med den religionsvetenskapliga utbildningens mål och organisation. Utskottsmajoriteten menar att resultaten av denna utredning bör avvaktas, innan man tar ställning till det särskilda yrkandet om en professur i religionssociologi. Jag yrkar bifall till statsutskottets hemställan.

Herr talman! Under denna punkt i statsutskottets utlåtande, vilken handlar om de medicinska fakulteterna, behandlas ett stort antal motioner. Bl.a. har vi från folkpartiet väckt en motion om utbyggnad av åldringsforskningen. Eftersom en avsevärd del av samhällets sociala utgifter gäller de äldre människorna är det anmärkningsvärt att någon långsiktig forskning rörande läran om åldrandet, den s.k. gerontologin, inte förekommer i vårt land. Däremot har läran om åldrandets sjukdomar, geriatriken, blivit ett universitetsämne efter riksdagsframstötar under flera år, bl.a. från folkpartiet. Det är för övrigt den professur som litet skämtsamt ibland har kallats för »riksdagens egen professur». Här gäller det alltså två olika områden, geriatriken och gerontologin; den senare avser den normala människans villkor under åldrandet. I vårt land kännetecknas ju verksamheten av ganska tillfälliga improvisationer baserade på slumpmässiga grupperingar av forskare med intresse för ämnet gerontologi. Det finns dock strävanden att skapa fastare former på detta forskningsområde, och ett exempel på det är den planering av ett institut för gerontologi, som förekommer i Göteborg och Jönköping och som bedrivits sedan flera år tillbaka. Institutets struktur skulle göra det möjligt att mera kontinuerligt jämföra levnadsvillkor i storstad och i glesbygd med tillhjälp av en hel uppsättning olika vetenskapsgrenar. Också inom geriatriken, alltså forskningen beträffande sjukdomar hos gamla människor, är forskningsresurserna särskilt med tanke på åldringsvårdens oerhört stora sjukvårdsekonomiska betydelse anmärkningsvärt små. Jag nämnde nyss att det har inrättats en professur i geriatrik i Uppsala, och det är ju lovvärt, men övriga medicinska utbildningsorter saknar fortfarande geriatriska forskningsinstitutioner. Jag menar att en snar utbyggnad av den geriatriska forskningen är synnerligen angelägen. Man kan inte täcka hela det geriatriska forskningsfältet med bara en enda professur, och förutsättningar finns faktiskt att inrätta forskningsprofessurer i varje fall i Stockholm och i Göteborg och sannolikt också vid de övriga medicinska lärosätena.

Faktum är att riksdagen i mycket stor utsträckning biföll motionerna, och den gav i skrivelse till Konungen till känna att den räknade med att regeringen skulle lägga fram förslag till ökade resurser för åldringsforskning i den mån personella och ekonomiska resurser för en utbyggnad ansågs föreligga.

Utskottet har alltså nu tagit upp denna fråga och uttalar att en utbyggnad av ifrågavarande forskningsområde är synnerligen önskvärd. Utskottet hänvisar därvid till sitt och riksdagens uttalande från föregående år. Det får väl anses vara något av en pekpinne från utskottet. Utskottet anser sig inte böra föreslå något förnyat uttalande från riksdagen i frågan och avstyrker därför motionerna.

Herr talman! När utskottet behandlat olika avsnitt av Kungl. Maj:ts förslag har det i många fall fogats reservationer till utlåtandet.

I regel är det nog så att den som är frisk sällan tänker på dem som är sjuka, och det är väl detta som ligger bakom det hela. Jag vill erinra om att universitetskanslersämbetet i ett uttalande, som återges i statsverkspropositionen, säger följande: »Det hittills beslutade programmet för ökad läkarutbildning ställer stora anspråk på resurser under de närmast följande åren. De resurser som ämbetet föreslår skall komma till av andra skäl koncentreras därför till sådana områden där medicinsk forskning kan bidra till att lösa centrala problem i hälsooch sjukvården.» Detta är ju mycket fint sagt. Och jag trodde inte att man från vare sig utbildningsdepartementets eller utskottets sida skulle anse att frågan om utbildningen i och för sig är det centrala. Det viktiga är ju att utbildningen ger goda läkare samt att sjukvården får en sådan inriktning att sjuka verkligen kan botas. Jag förstår inte heller varför man bara tar hänsyn till vad de centrala myndigheterna säger i olika sammanhang och åsidosätter exempelvis dem som inom landstingen möter sjukvårdsfrågorna men är i det läget att de tyvärr inte kan ge hjälp åt sjuka människor. Man menar att en utbyggnad av undervisning och forskning har vi inte råd till, och man skjuter över problemen på landstingen. Låt mig bara konstatera, herr talman, att utbildningen och forskningen är det billigaste och effektivaste inslaget i svensk sjukvård. Det är dyrare att tvinga människor att ligga på sjukhus månad efter månad — ja, en del tvingas ju att hela livet vistas på ett sjukhem eller ett sjukhus. Nu kan man säga att sjukvården inom länen, som kanske kostar 300 kr. per patient och dag, får ju landstingen betala. Ja visst — landstingen får betala sjukvården till viss del, men även staten träder in. Och från såväl ekonomisk som human synpunkt är det angeläget att vi kan ordna det så att folk slipper ligga på sjukhus bara därför att det inte går att ge den hjälp som behövs. Jag har väckt några motioner med förslag om ökad forskning och utbildning på olika områden. Främst har jag satt frågan om en professur i lungmedicin vid Uppsala universitet. Universitetskanslern har tillstyrkt detta. Men då säger utskottet att det finns en biträdande professor. Om man i fråga om lungmedicinen har en biträdande professor, bör man väl även ha en ordinarie professur, eller hur? Vi har ingen ordinarie professur i lungmedicin i landet. Utskottet skriver nu: »Det i motionen II: 145 framförda yrkandet om ett beslut av riksdagen att lärarbefattningen i medicin, särskilt lungmedicin, vid Uppsala universitet från den 1 juli 1970 skall ändras till en professur i samma ämne med docenten Gunnar Dahlström som förste innehavare anknyter till en motion i samma ämne vid 1969 års riksdag. Med hänsyn till att en tjänst som biträdande professor i medicin, särskilt lungmedicin, inrättats vid Uppsala universitet den 1 juli 1969 avstyrker utskottet motionen.» Och detta sker utan att några förändringar i tjänsteställning eller arbete över huvud taget vidtages. Därmed anser man sig kunna gå förbi det hela. Att jag tillmäter lungmedicinen så oerhört stor betydelse beror kanske på att man speciellt under den tid då vi hade urusla bostäder på landsbygden i nästan varje hem mötte tuberkulosen som en skriande och hård dom över den fattiga befolkningen. Det är märkligt att man inte vare sig från departement eller utskott har uppmärksammat att vi trots allt har ca 30 000 lungsjuka i landet. Från utlandet får vi också in en hel del personer med lungsjukdomar, och vi har inte haft någon möjlighet att kontrollera dessa personer.

Utskottet har tydligen inte lagt märke till att vi har något som heter lungcancer. Inte heller har det lagt märke till att silikosen nu håller på att visa sig i statistiken.

Den man jag framfört som kandidat till professuren på detta område sitter nu som biträdande professor, och därmed bekläder han även posten som ordförande i utbildningsnämnden för medicine kandidater. För att han skall kunna fullgöra denna uppgift utan professors titel har han måst begära dispens. Visst är vi vana vid pappersexercis, men nog går den ibland litet väl långt. Jag vill också nämna att den person som jag har föreslagit till professur sitter som föredragande i frågor rörande lungsjukdomar i socialstyrelsens vetenskapliga råd. Tydligen har man inte heller lagt märke till detta. Jag förstår mer än väl att även om, som i detta fall, universitetskanslern har sagt att en professur bör göras ordinarie, kan utskottet, när det inte står så i en proposition, inte våga ändra på ett enda kommatecken i sammanhanget.

Det är riktigt att en ändring av vederbörande tjänst till en professur i lungmedicin kostar 7000 kr. om året, men vi vet också att det kostar minst 300 kr. varje dag en sjuk människa ligger på Akademiska sjukhuset. Därtill kommer att vården av en lungsjuk — speciellt när det gäller allergier och cancer — inte tar bara en eller två veckor utan varar flera månader i sträck. Även om man inte behöver ta hänsyn till människorna är det alltså en lönsam insats att försöka göra dem friska i största möjliga utsträckning. Jag är medveten om att en professur i Sverige inte kan göra underverk, men den kan ändå föra arbetet vidare. Jag förutsätter att den laborator, som nu sysslar med den s.k. protonkniven, skall kunna få en professur och kunna anknytas till den Wernerska institutionen och därigenom beredas möjlighet att fortsätta sin gagneliga gärning. Jag anser att man åtminstone borde visa god vilja i det sammanhanget. Herr talman! För att poängtera betydelsen av denna fråga, som gäller så många människor, yrkar jag bifall till motionen II: 145. Eftersom utskottet inte tycks kunna se de många sjuka människorna runt om i landet och inte heller har kontakter med sjukvårdens huvudmän landstingen, hoppas jag att herr statsrådet till kommande år genomför en verklig upprustning på detta område. Utskottet — tillstyrker motionsparet 1: 568 och II: 504 angående en professur i plastikkirurgi vid Göteborgs universitet, och det hälsar jag med tillfredsställelse. Men gör tjänsten till en ordinarie professur, herr statsråd, och säg att docent Johansson skall vara dess förste innehavare! Vi kan aldrig räkna med att dra in professurer i plastikkirurgi. Tvärtom borde vi ganska snart inrätta en professur också vid Umeå universitet; det är lika nödvändigt där. Jag har ingen erinran att göra på den punkten; utskottet har visat sydsvensk välvilja mot Göteborg och det hälsar jag med stor tillfredsställelse. I detta sammanhang har jag även tagit upp frågan om en professur i barnkirurgi. Utskottet synes inte ha ägnat den frågan något större intresse. Någon sådan professur finns som bekant inte i Sverige.

Det är förskräckligt att vi är så inhumana. Statsrådet kan få se på bilder som jag har samlat och som visar olika sjukdomar. En sådan sjukdom som den s.k. vattenskallen kan numera botas, och de stackars barnungar som har fått den slipper nu att bli liggande hela livet.

På en del barn som föds med missbildningar måste ingrepp göras omedelbart efter födelsen. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen II: 399, väl vetande att den inte kommer att bifallas. Jag förutsätter emellertid att statsrådet ägnar denna fråga uppmärksamhet. I motionen II: 670 har hemställts om inrättande av en professur i kärlkirurgi. Vi har under senare år ofta diskuterat Norrlandsproblem och de svårigheter som skogsarbetarna har. Visst är det roligt att intresset har väckts för dessa frågor, men alla som sysslar med sjukvård vet att kärlkirurgin i dag är mer aktuell än någonsin tillförne. Eftersom Stockholm skall vara centrum för den medicinska utbildningen vore det väl lämpligt att här inrättades en professur i kärlkirurgi.

Men var denna professur än inrättas, måste det göras någonting på området. Fördomar både hos läkare och andra måste övervinnas, men det får inte hindra oss från att ta krafttag i detta sammanhang.

Det gäller alltså professurerna i lungmedicin, i barnkirurgi och i hjärtoch kärlsjukdomar. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna, trots att jag vet att man inte löser dessa sjukvårdsfrågor genom att motionera i riksdagen. En lösning kan endast åstadkommas genom watt statsrådet framlägger en proposition. Även om ett år är lång tid när det gäller sjuka människor, så är det ändå bättre att någonting sker om ett år än att vi dömer människor att ligga i sjuksängen under ett helt liv. Till detta kommer att alla dessa vårdfrågor blir mer och mer aktuella med den åldersförskjutning som sker. Även den som i dag tycker att han är frisk, vet inte hur det blir när ytterligare något år lagts till hans ålder. Och har vi råd med allting annat borde det ändå vara rimligt och riktigt att vi ger sjukvården de resurser som den behöver. Jag förstår att utskottets talesman kommer att säga att vi ändå fått en ny professur i plastikkirurgi. Jag är mycket tacksam för det, eftersom jag både nu och tidigare motionerat i denna fråga. Men tror utskottet att man därigenom hjälper de personer som drabbas av andra sjukdomar? Låt vara att plastikkirurgin av i dag har mycket stor betydelse och att våra forskare på detta område väckt världsuppmärksamhet, men en professor Skoog räcker inte, hur duktig och världsberömd han än är. Det räcker inte heller med den ytterligare professur i plastikkirurgi som vi nu hoppas få i Göteborg. Vi måste bygga ut forskningen på flera håll. Därför, herr talman, måste jag ställa dessa yrkanden och vädja till statsrådet och departementet att ägna utbild ningen stor uppmärksamhet både med hänsyn till utbildningsfrågorna som sådana och framför allt med hänsyn till att vi ute i landstingen skall kunna klara sjukvården. Det räcker inte med att sjukvårdshuvudmännen anslår miljontals kronor till sjukhusbyggen, utan vi måste ha möjligheter att ge den medicinska hjälp som behövs.

Herr talman! Jag har ofta uttalat min beundran för John Lundbergs entusiasm och intresse för att angripa ting som är vrånga i vårt samhälle. I dag tycker jag dock att herr Lundberg gör sig skyldig till personliga utfall och ett kraftigt övertramp i sin kritik av statsutskottet och dess behandling av dessa frågor. Herr Lundberg sade att den som är frisk inte tänker på de sjuka och han målade upp en bild av statsutskottet som bestående av ett antal personer som fullständigt struntar i de problem sjuka människor har att brottas med. Det är naturligtvis inte alls på det sättet. Vad vi diskuterar i dag är inte — möjligen har herr Lundberg missuppfattat saken — sjukvårdsfrågor. Det gäller inte i dag landstingens och de andra huvudmännens möjligheter att ordna sjukvård åt medborgarna, utan vi diskuterar inrättande av ett antal nya professurer i skilda ämnen. Statsutskottet har fått till behandling många yrkanden om nya professurer. De som har sysslat med prioriteringsfrågor — inte minst ute i landstingen, som herr Lundberg länge gjort — känner ju till att det inte finns resurser och andra förutsättningar att bifalla alla de förslag som framställs. Herr Lundberg kräver att hans motioner valltid skall tillstyrkas. I och för sig är det naturligt att han yrkar bifall till dem, men det är inte rimligt att han blir indignerad över att hans yrkanden inte prioriteras framför alla andra yrkanden. I detta fall bedömer vi resurserna så, att det inte finns utrymme för mer än den enda professur utöver Kungl. Maj:ts förslag som statsutskottet har tillstyrkt. Jag är mycket angelägen att understryka att möjligheterna att bota de sjuka barn, på vilka herr Lundberg visade bilder, eller att få bukt med lungcancer inte alls har det samband med att vi i dag fattar beslut om nya professurer som herr Lundberg tror. Det är självklart att vi med alla till buds stående medel inom ramen för våra resurser skall angripa sjukdomarna och göra vad vi kan för att hjälpa medborgarna. Herr talman! När det har gällt att prioritera har vi inte ansett det vara möjligt att tillstyrka vare sig de av herr Lundberg föreslagna professurerna eller de andra professurer som föreslagits under denna och andra punkter. Då kammaren i förra veckan diskuterade punkten 2 i föreliggande utlåtande, Vissa gemensamma frågor, framhöll jag att många av de yrkanden som ställts från olika håll i och för sig är berättigade, och hade vi råd med det och möjligheter i övrigt skulle naturligtvis alla vara överens om att försöka genomföra förslagen. Men så är inte fallet. Jag ber därför att få yrka bifall till statsutskottets hemställan under den punkt vi nu behandlar. Slutligen vill jag rikta en kort replik till herr Källstad. Herr Källstad uttalade sin stora överraskning över att regeringen inte framlagt förslag om ökade resurser för åldersforskningen. Den tanken har inte heller herr Källstads partivänner i statsutskottet ställt sig bakom, utan på denna punkt är utskottet enhälligt. Herr Källstads överraskning bör därför inte bara gälla regeringen, utan precis lika mycket hans egna meningsfränder i statsutskottet.

Herr talman! Utskottets ärade talesman tyckte att utskottet hade blivit hårt Anledningen till att jag blir otålig och väntar på att någonting skall bli gjort är att jag började syssla med praktisk sjukvård redan på 1940-talet. Vid den tidpunkten var situationen exempelvis beträffande lungtuberkulos helt enkelt skrämmande. Dödligheten var stor, och möjligheterna att förebygga, hjälpa och bota var små. Jag vet vad forskningen och undervisningen på det området har betytt. Nu har luftföroreningarna ökat, vilket har lett till ökad förekomst av lungcancer och andra mycket allvarliga sjukdomar. För närvarande är situationen på arbetskraftens område sådan, att vi tvingas importera utländsk arbetskraft. Jag har en känsla av att det här inte är fråga om ett val mellan det ena och det andra. Jag vill svara utskottets ärade talesman, att visst har jag varit med om att föreslå olika professurer och kanske ibland lyckats, men jag har aldrig betraktat detta som några personliga frågor utan har ingripit därför att det varit nödvändigt att klara sjukvården.

Det har sagts här att resurserna inte räcker till mer än en professur på den medicinska sidan. Ja, jag har själv varit med om att motionera om att vi skulle spara 18,5 miljoner på ett område — ingen av mina länskamrater visste att det skulle komma en proposition i den frågan. Det finns en institution som heter SPRI, till vilken staten ger ca 6 miljoner och landstingen 10 miljoner. Vad gör SPRI? Det har inte utskottet sagt någonting om.

Universitetens inköpare säger att man, om man blandar litet koppar i silvret, i stället för att minska kan höja priset från 340 kronor kilot till 600 kronor kilot. Detta är någonting som riksdagen borde se närmare på, så att vi slipper sådant skräp som vi aldrig har begärt uppgifter om. Forskarna kan då ägna sig åt vetenskapligt arbete i stället för att hålla på att leka hur som helst med miljonerna, medan det inte finns pengar till insatser som behöver göras. Sjukvården framstår för mig som en av samhällets centrala uppgifter, eftersom det är fråga om människor. Det finns inga andra anslag som har givit sådan utdelning som de pengar vi har anslagit till forskning och utbildning på sjukvårdens område.

Jag tycker emellertid att utskottets talesman är alltför pessimistisk och knappast tar hänsyn till helheten.

Herr talman! Vet inte herr Alemyr att det kostar 7000 kronor att ändra lärarbefattningen i lungmedicin till en professur? Alla de andra resurserna finns redan. Det är inte fråga om att bygga upp en ny klinik, utan bara att ändra förutsättningarna för utbildning och undervisning. Jag trodde att jag hade klargjort detta tillräckligt för att herr Alemyr skulle inse det.
Herr talman! Vi hade förra året en ganska omfattande debatt angående ett förslag om en professur i perifer kärlkirurgi. I år finns det åter en motion i det ämnet. Jag tyckte mig förra året märka en viss förståelse hos utskottets talesman för yrkandet, men den förståelsen märker man inte så mycket av i årets utskottsutlåtande, där det bara hänvisas till att motionärerna förra året inte fick stöd för sitt yrkande. Med hänvisning till detta avstyrker utskottet motionen, kortfattat och mycket kärvt. Om man ser frågan isolerad, kan det förefalla att bara gälla en direkt utgift.

Det är av den anledningen som motionen har väckts. Vi motionärer argumenterade under förra årets debatt ganska ingående för vår ståndpunkt, och det har inte hänt någonting sedan dess. Jag vill bara understryka att det finns en mycket kunnig person på detta område, om vilken jag personligen anser, sedan jag har trängt in litet djupare i ämnet, att han mycket väl skulle kunna bekläda en sådan post och utbilda andra läkare inom området, till gagn för hundratals, kanske tusentals människor i detta land på vilka man annars måste amputera lemmar. Vad innebär en mängd invalidiserade människor för kostnader i fråga om andra utgiftsposter? Det är också den saken man måste tänka på, när man här bedömer utgiftssidan. Det är så jag ser på denna fråga. Med hänvisning till den ingående diskussionen som fördes förra året vill jag instämma i herr Lundbergs yrkande om bifall till motionen II: 670.

Herr talman!

Det kan kanske tyckas att det är en teknisk detalj, som vi har tagit upp i denna motion, men i själva verket rör det en viktig fråga, nämligen i vilken utsträckning medicinsk sakkunskap skall komma till uttryck i tandläkarutbildningen. Det är klart att huvudsyftet med tandläkarutbildningen är att utbilda om tandsystemets sjukdomar och behandling. Men tandläkarna måste också få en orientering om sjukdomstillstånden i de kroppsdelar som omger tänderna, d.v.s. käkarna och munhålan, och den undervisningen meddelas i ämnet oral kirurgi. Det är mycket viktigt att de blivande tandläkarna kan studera sådana åkommor med egna ögon. I många fall yttrar sig sjukdomar i andra delar av kroppen genom symtom i tänderna eller i deras omgivning. När det gäller cancer i munhålan t.ex. är tandläkaren ofta den förste som ser sjukdomsbilden, och det säger sig självt att det då är livsviktigt för patienten att tandläkaren vet vad det är fråga om, alt han på ett tidigt stadium känner igen en sådan sjukdom. Härför fordras ett patientmaterial och även sängar där man kan lägga in patienterna. Det är detta som är bakgrunden till motionen. Har man en sådan sjukhusavdelning i anslutning till undervisningen i oral kirurgi, fordras med nuvarande bestämmelser att professorn i ämnet skall vara legitimerad läkare. Lika självklart är att han skall vara legitimerad tandläkare. Då kan man invända att den totala utbildningstiden blir väl lång. Jag kan ha en viss förståelse för denna synpunkt. Det kunde vara motiverat att söka nya vägar för att skapa möjligheter för professorn att vara chef för en av delning av detta slag med något kortare utbildningstid. Men det problemet tas över huvud taget inte upp av utskottet. För övrigt kan nämnas att tre av de fyra nuvarande professorerna i oral kirurgi uppfyller kravet att vara både läkare och tandläkare. För chefsskap på avdelningen för tandoch käkkirurgi vid Karolinska sjukhuset krävs också denna dubbla meritering. = Nu anför utskottet två argument mot vår motion. För det första sägs, att det inte finns tillräckligt patientunderiag för en sådan avdelning. Härpå kan jag bara svara att Karolinska sjukhuset redan har en tandoch käkkirurgisk avdelning. Flexibilitet beträffande antalet sängar kan uppnås genom att driva avdelningen i anslutning till någon annan klinik. För det andra säger utskottet, att sjukhusanknytningen kan tillgodoses på annat sätt än det vi föreslagit. Frågan är om detta går så bra. I t.ex. Stockholm har man som jag nämnde en tandoch käkkirurgisk avdelning vid Karolinska sjukhuset, vilken är underställd professorn i oral kirurgi när det gäller undervisningen men som i sjukvårdsavseende tillhör öronnäsoch halskliniken vid Karolinska sjukhuset. Detta är inte särskilt praktiskt. Inte heller att ha den kliniska undervisningen, alltså med inneliggande patienter, på Karolinska sjukhuset, och den polikliniska d.v.s. med patienter som kommer och går, vid Holländargatan. Utskottet framhåller att ingenting har ändrats sedan 1968 då man senast yttrade sig i frågan. Först vill jag då invända att förslaget var motiverat redan när det väcktes 1968. Sedan dess har det dessutom faktiskt hänt en hel del. Bl. a. har studenterna i Stockholm i ämnet oral kirurgi framfört önskemål om att få mera demonstrationer i undervisningen, d.v.s. mer patientmaterial att se på. Lärarna har svarat att patientmaterialet vid Hol ländargatan är otillräckligt. I en skrivelse till Kungl. Maj:t har den nuvarande professorn i oral kirurgi i Stockholm framhållit, att patienttillgången rent undantagsvis »ger underlag för undervisning inom alla dessa delar av området vilket utgör gränsområdena till läkarkonsten. Undervisningen om käkskador har under en period av mer än 10 år endast blivit tillgodosett med totalt två fall.> Han säger sammanfattningsvis att patienter »som kan vara till verklig nytta för undervisningen, dyker endast upp i rena undantagsfall». Detta är givetvis en allvarlig situation.

Det kan t.ex. föreligga misstanke om sockersjuka eller hjärteller njursjukdom. Om man då har nämnda stödfunktioner, kan eventuella komplikationer eller katastroftillbud förebyggas. Detta är allvarliga medicinska synpunkter som anläggs på denna fråga. Han framhåller också att 7-kronorsreformen, som säkert innebär stora fördelar för patienterna i andra avseenden, i detta speciella fall leder till att patienterna i större utsträckning söker sig till kroppssjukvården i stället för till tandvården. Det medför ett sämre patientunderlag för undervisningen i oral kirurgi.

Såvitt jag förstår har utskottet inte lagt ned någon större energi när man behandlade denna fråga. Det är kanske begripligt. Utskottet har många ärenden, och man är van att avstyrka s.k. professorsmotioner därför att man inte anser att resurserna räcker. Här gäller det emellertid inte att utöka kostnaderna för vården, utan det är snarast en fråga om rationalisering. Blir det någon ändring i kostnadshänseende, så blir det närmast billigare. Det har emellertid utskottet inte upptäckt, utan man har bara skrivit av och något förkortat sitt utlåtande från 1968. Slutligen vill jag bara tillägga den synpunkten att vad Stockholm beträffar finns det något hopp om att frågan kan lösas i samband med utflyttningen av utbildningen till Huddinge sjukhus, men då uppkommer i varje fall vissa övergångsproblem, eftersom undervisningen där inte kan påbörjas förrän hösten 1973. Den saken får vi väl ta upp i samband med behandlingen av den särskilda propositionen om utbildningen vid Huddingesjukhuset. Herr talman! Det finns all anledning att hävda kravet på medicinskt inslag i tandläkarutbildningen, och den metod som skisserats i den motion jag nu talar för är ett sätt att bidra härtill. Jag ber därför att få yrka bifall till motionen II: 672.

Herr talman! I dagens samhällsdebatt uppmärksammas alltmer de frågor som rör kvinnornas villkor och ställning i vårt samhälle.

Det ytterst värdefulla vetenskapliga samlingsoch forskningsarbete, som bedrivs vid det till Göteborgs universitetsbibliotek knutna kvinnohistoriska arkivet, är det enda i sitt slag inom vårt land. Det är ett arbete som utförs med mycket liten ekonomisk hjälp men med mycket stor entusiasm och idealitet. I motionen II: 376 har hemställts om ett med 50 000 kr. förhöjt anslag till detta arbete. Statsutskottet har vid sin behandling av ärendet gått så nära ett bifall som man gärna kan tänka sig, eftersom ut skottet medger att arkivets syfte är sådant »att det finns anledning att överväga ett statligt stöd till verksamheten». Utskottet drar sig emellertid i sista minuten undan genom att påstå sig sakna tillräckligt underlag för att tillstyrka motionärernas yrkande. Dessa två uttalanden i utskottets skrivning synes stå i strid mot varandra. Jag ber att i utskottets ställe få hemställa om bifall till yrkandet i motionen II:376 om ett tilläggsanslag på 50 000 kr. till den verksamhet som vid Göteborgs universitetsbibliotek bedrives av »>Kvinnohistoriskt arkiv>.
Herr talman! Det brukar tillämpas en viss metodik vid beviljandet av statsbidrag till institutioner av den typ som vi nu talar om. Det brukar åtminstone föreligga någon framställning från vederbörande institution om erhållande av medel för verksamheten i fråga innan statsbidrag beviljas. Statsutskottets uttalande att utskottet inte har något underlag för att bedöma ett anslag just nu har gjorts mot denna bakgrund. Göteborgs universitetsbibliotek har inte bett att få några pengar till ifrågavarande verksamhet. Det har alltså inte gjorts någon framställning till Kungl. Maj:t den vanliga vägen. Jag föreslår att fröken Åsbrink ser till att en sådan framställning i vanlig ordning blir prövad. Då får både regering och riksdag underlag för att ta ställning. Det innebär självfallet inte något löfte om att det utskott som då skall behandla frågan kommer att bifalla förslaget, men utskottet kommer i varje fall att ha ett underlag för sin bedömning.